Herr talman! Gullan Lindblad börjar diskutera familjepolitiken. Det var vad hela hennes senaste anförande gällde. Jag tror dock inte att vi skall ta upp den debatten här i kväll. Den saken får vi diskutera den 6 juni. Eftersom det är en omfattande debatt tycker jag att vi skall vänta med den till dess. Enligt Margöé Ingvardsson har jag påstått att kommunisterna är illvilliga. Det har jag inte gjort. Men jag vill påstå att kommunisterna vill framstå som mera framstegsvilliga än vi, på statens bekostnad. Naturligtvis är det lätt att resonera som man gör. Jag kan instämma i ganska mycket av det som Margöé Ingvardsson säger. Men det finns saker som hindrar oss från att ideligen ta sådana steg. I och för sig rör det sig den här gången kanske om små kostnader. Men i egentligen varenda fråga som i varje fall vi i socialförsäkringsutskottet har att behandla rör det sig om små kostnader. Vi måste dock hela tiden hålla kostnaderna nere. Till Kenth Skårvik vill jag säga följande. Jag måste medge att det var svårt för oss i utskottet att förstå den folkpartistiska motionen. Vi tydde den så, att man ville slopa äktamakeprövningen eller över huvud taget prövningen vid ansökan om studiehjälp. Tidigare hade vi ett behovsprövat tillägg. Förslaget innebär alltså att vi slopar det behovsprövade tillägget. Jag vet inte riktigt om folkpartiet vill ha det kvar eller inte. Kanske vill man inte heller ha det extra tillägget. Bestämmelserna är ju inte riktigt desamma när det gäller det extra tillägget. Det svar jag givit gäller fortfarande: Vi måste ha någonting att grunda prövningen på.

Herr talman! Jag påvisade i mitt inlägg att just de familjer som vi här tälar om kommer genom vårt radikala skattesänkningsförslag att få en väsentligt bättre situation än Ralf Lindström och övriga socialdemokrater kan erbjuda. Det resonemanget hör i allra högsta grad hemma i den här debatten. Jag förstår att Ralf Lindström inte vill diskutera de frågeställningarna. Han är naturligtvis inne i de socialdemokratiska tankegångarna, nämligen att man endast kan förbättra familjernas ekonomiska situation genom skattehöjningar och bidragshöjningar. Vi skall alltså fortsätta den eviga rundgången med pengar. Herr talman! Jag skall citera vad stadsrådet Joel Eriksson sagt i Grönköpings Veckoblad: ”Det kan kanske slumpa sig så att den enskilde genom vårt förslag får mindre pengar i portmonnän. Hur mycket angelägnare är det då inte att samhället ges ökade resurser att råda bot på detta?” Det är socialdemokraternas politik vad gäller att förbättra villkoren för barnfamiljerna i Sverige.
Herr talman! Ralf Lindström erkände i sitt svar till mig att de kostnadsökningar som vårt förslag medför är mycket små. Men trots detta har man alltså inte råd att införa de reformer som vi föreslår. Det är verkligen illavarslande. Vad har vi då att vänta oss av den utredning som skall se över arbetsskadeförsäkringen för bl.a. de studerande? Skall de studerande över huvud taget omfattas av denna försäkring, kommer det givetvis att medföra ökade kostnader. Därmed blir det väl ingen ändring här heller. Detsamma gäller för de förslag som skall ses över beträffande förbättringar för handikappade. De förslagen kommer också att medföra kostnader, även om de kan bli marginella, beroende på vad man jämför med. Från vpk:s sida har vi kanske inte samma syn på detta som socialdemokraterna. Vi uppfattar inte de pengar som läggs på utbildning enbart som en kostnad, utan vi ser dem som en investering — och så måste man se de pengar som satsas på utbildning. Det gäller helt enkelt en investering för framtiden.
Herr talman! Jag tycker det var bra att Ralf Lindström nämnde att man i utskottet haft svårt att tyda motionen. Det var synd att man inte tog kontakt med oss direkt, så att vi kunde klara ut det då. Vi skriver i motionen att vi är beredda att ställa oss bakom föredragandens förslag till förändringar av studiehjälpen. Det enda vi vill är att den sökande inte skall mätas med sin äkta make eller maka. Det är den förändring som vi vill ha. Någon gång måste vi börja med detta, så att vi inte diskriminerar den som söker. Det handlar om en jämställdhetspraxis som är av stor betydelse.
Herr talman! Om jag skall bemöta och svara på Gullan Lindblads påståenden och frågor får vi föra en familjepolitisk debatt — det är helt nödvändigt, eftersom det är en sådan debatt som Gullan Lindblad tar upp. Men det tänker jag inte göra. Till Marg6 Ingvardsson: Jag tror inte att jag sade att kostnaderna var mycket små. Den enskilda kostnaden kan naturligtvis staten ta, men om man lägger ihop dem blir det oerhörda kostnader. Och när regeringen sedan har genomtänkta förslag och har ekonomisk täckning för dem, då blir det en helt annan sak.

Herr talman! Jag skall tala för flertalet av de moderata reservationerna till utbildningsutskottets betänkande om vissa anslag till grundläggande högskoleutbildning. Reservationen om yrkesteknisk högskoleutbildning kommer min kollega Birger Hagård att behandla senare i debatten. Men, herr talman, låt mig nu vara något originell genom att börja med ett särskilt yttrande, som rör tillträdet till den grundläggande högskoleutbildningen. Många av de problem som finns i dag inom den högre utbildningen kan återföras på det behörighetsoch urvalssystem som genomfördes i samband med högskolereformen. Hit hör att den s.k. genomströmningen i den högre utbildningen har minskat kraftigt, att antalet studieavbrott ökat, att den sociala snedrekryteringen förstärkts, att medianåldern för nyantagna studerande för många utbildningslinjer och ämnen höjts och att kvalitetskra Vi i moderata samlingspartiet har länge påtalat antagningssystemets Torsdagen den många fel och brister och föreslagit ett helt annorlunda system. Vi menar att 24 maj 1984 det behövs bl.a. skärpningar av förkunskapskraven till åtskilliga utbildningar samt två olika allmänna behörighetsnivåer, en för mer krävande utbild EAS La 3 Vissa anslag till ningsvägar som skall bygga på Kunskaper i nivå med « treoch fyraåriga grundläggan de gymnasielinjerna och en för övrig högskoleutbildning. För att underlätta för högskoleutbildning dem med den lägre behörighetsnivån att söka utbildningar som kräver den mm. högre och för dem som saknar gymnasieutbildning att skaffa sig kompetens vill vi inrätta en förberedande utbildning, som skall ge behörighet till olika ämnen och utbildningsvägar i högskolan så att det inte uppstår återvändsgränder i systemet. Genom detta förfarande kan nuvarande kvoteringssystem i urvalet mellan behöriga sökande avskaffas. Vi har tidigare behandlat våra förslag bl.a. i motion nr 581 till riksmötet 1982/83. I den yrkade vi på att en parlamentarisk utredning skulle tillsättas för att se över hela antagningssystemet. Nu har regeringen äntligen tillsatt den utredningen, som har fått namnet tillträdesutredningen. I direktiven ingår att utredningen skall behandla bl.a. de frågor som vi har berört. I utredningsdirektiven ingår också att man skall överväga olika former av viktning av de sökandes betyg. Därvid får, utöver de förändringar av antagningsreglerna som vi har förespråkat, avgöras om viktning kan ha någon positiv betydelse. I avvaktan på att utredningen skall slutföra sitt arbete har vi avstått från att lägga konkreta förslag till förändringar av antagningssystemet. Däremot har vi vid upprepade tillfällen sagt att vi snarast möjligt måste höja direktövergången till 50 20. En sådan åtgärd skulle förbättra möjligheterna för de ungdomsstuderande att få tillträde till högskoleutbildning, vilket är viktigt inte minst med tanke på att den s.k. ungdomspuckeln nu nått även högskolan. Vi anser att denna förändring måste införas snarast möjligt, dvs. vårterminen 1985. Vi framför dessa krav i reservation nr 3, där vi också säger att tillträdesutredningens direktiv skall kompletteras så att utredningen får möjlighet att föreslå införande av en fri sektor. Ett fritt universitet måste, enligt moderata samlingspartiets uppfattning, inkludera utbildningslinjer och kurser, till vilka tillträdet är fritt under förutsättning att man uppfyller förkunskapskraven. Moderata samlingspartiet har ingen reservation till det här betänkandet när det gäller antalet nybörjarplatser inom högskolan, men det finns en reservation till utbildningsutskottets betänkande nr 23 om anslag till utbildning för kulturoch informationsyrken, där vi yrkar på ytterligare 1 540 platser på enstaka kurser. Birger Hagård kommer att i den debatten tala för reservationen. Vi har emellertid redovisat omfattande dimensioneringsförändringar, och vi tycker det är beklagligt att någon genomgripande analys av de nödvändiga dimensioneringsförändringarna inom högskoleområdet inte har gjorts av regeringen. Fördelningen av antalet platser mellan skilda yrkesutbildningssektorer och mellan linjerna inom resp. sektor har utförts mer eller mindre 127 slentrianmässigt. Föreliggande budgetproposition skiljer sig i detta hänseende inte från tidigare propositioner. Vi anser att en alltför stor del av utbildningen inom högskolan i dag är ensidigt inriktad mot den offentliga sektorn. Förändring av dimensioneringstalen för skilda högskoleutbildningar ger normalt effekt först efter mellan 3 och 7 år. Det är därför nödvändigt att antalet antagningsplatser omedelbart minskas på de linjer som uttalat riktar sig mot en krympande offentlig sektor eller som av demografiska skäl har ett minskande nyrekryteringsbehov. Detta möjliggör samtidigt dimensioneringsökningar inom andra områden. För att uppnå bästa effekt bör hela utbildningar på vissa orter läggas ned. Därvid möjliggörs substantiella satsningar på andra utbildningsvägar eller på kvalitetshöjande åtgärder. Vi anser därför att det är nödvändigt att minska antalet platser på utbildningar som ensidigt inriktas mot den offentliga sektorn och, med beaktande av arbetssituationen för dem som genomgått berörda utbildningar, att planeringsramarna skall minskas med totalt ca 840 platser. De platserna anser vi skall tas från förvaltningslinjen med 60 platser, psykologlinjen med 20 platser, sociala grenen med 120 platser, från linjen för personaloch arbetslivsfrågor med 90 platser. De av oss föreslagna neddragningarna tillsammans med de andra av oss föreslagna dimensioneringsförändringarna möjliggör en ökning av antalet platser på enstaka kurser med 1 540. Det är svårt för ett oppositionsparti att kunna göra alla beräkningar och avvägningar exakt, och med tanke på tillgängligt beslutsunderlag så måste de av oss föreslagna dimensioneringsförändringarna betraktas som ungefärliga, men vi anser att regeringens åtgärder har varit för små i det här avseendet och lägger därför fram våra förslag så att riksdagen kan ta ställning till dem. De ungdomskullar som nu har uppnått högskoleåldern, den s.k. ungdomspuckeln, är väsentligt större än tidigare års. Om nuvarande ungdomsgeneration skall ges samma relativa möjlighet att vinna tillträde till högre utbildning som tidigare årskullar är det därför nödvändigt att antalet intagningsplatser ökas. Riksdagens tidigare beslut att antalet nybörjarplatser inom högskolan skall öka med 3 000 mellan budgetåren 1982 85 kan med våra förslag infrias. Riksdagen beslöt förra hösten om förändringar i reglerna om högskolans institutionella organisation. Förändringarna medger en ökad lokal frihet och kan leda till en bättre organisatorisk hantering av utbildning och forskning vid forskningshögskolorna. Tyvärr vidtog emellertid riksdagen ingen förändring i fråga om regionstyrelserna. Erfarenheterna av regionstyrelsernas verksamhet sedan deras tillkomst 1977 är enligt vår mening entydiga. Nödvändiga regionala kontakter om utbildningsfrågor kan tas utan att kanaliseras via en statlig myndighet och ytterligare en nivå i högskoleorganisationen. Regionstyrelserna är en umbärlig del av högskolan. Regionstyrelserna bör därför enligt vår uppfattning avskaffas, varför jag yrkar bifall till reservation nr 4. Reservation nr 5 tar upp antalet platser i fördjupningskurs i arbetsterapi. Det finns enligt vår uppfattning viktiga vårdpolitiska motiv för fler platser på fördjupningskursen i arbetsterapi. Arbetsterapeutens insats har till syfte att rehabilitera människor med olika former av funktionsnedsättningar. Det kan också handla om människor som med stigande ålder fått svårt att klara av det dagliga livets aktiviteter. Dessa människor skall så självständigt som möjligt kunna klara av den personliga vården, boendet, arbetet eller annan meningsfull sysselsättning samt fritiden. Med ett korrekt utnyttjande av bl.a. arbetsierapi blir det möjligt att förhindra att människan tvingas överlämna ansvaret för sig själv till samhällets sjukvård eller social service. Det är viktigt både ur mänskligt och samhällsekonomiskt perspektiv. Arbetsterapi bidrar till att på sikt spara stora vårdkostnader. Fördjupningskursen i arbetsterapi kom till stånd sedan det konstaterats att det fanns ett mycket stort behov av påbyggnadsutbildningar såväl i fråga om ämnesspecialisering som vad beträffar forskningsoch utvecklingsarbete inom arbetsterapi. Vidareutbildning för arbetsterapeuter har tidigare helt saknats, till stor del beroende på att arbetsterapi är en relativt ny disciplin. Behovet av påbyggnadsutbildning blev akut när grundutbildningen fr.o.m. höstterminen 1983 kom att omfatta 100 poäng i stället för som tidigare 120 poäng. UHÄ har också föreslagit att man skulle anordna två fördjupningskurser i arbetsterapi om 20 poäng. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 5. Vi moderater delar den oro som utskottets majoritet visar över att de studerande på civilingenjörslinjerna inte klarat sina studier på förutsatt tid. Vi tycker, liksom majoriteten, att det är angeläget att åtgärder vidtas för att motverka detta. Det kan gälla både åtgärder som avser att ge de studerande adekvata förkunskaper för utbildningen och åtgärder som hjälper dem att hinna tillgodogöra sig allt det stoff som måste inrymmas i civilingenjörsutbildningen. Vidare säger utskottet att UHÄ den 3 februari 1984 tillsatte en arbetsgrupp för att utreda frågor om civilingenjörsutbildningen. Detta är naturligtvis bra, men vi anser att situationen är så pass allvarlig att man redan nu måste vidta åtgärder. Vi föreslår därför att man förstärker resurserna på civilingenjörsutbildningen med ytterligare 2 500 000 kr. De dimensioneringsförändringar som vi har föreslagit möjliggör också vissa kvalitetsförstärkningar inom den högre utbildningen även utanför civilingenjörsutbildningen. Det är t.ex. enligt vår mening av flera skäl nödvändigt att ytterligare förstärka universitetens utbildning på dataområdet och då även vad gäller den mer teoretiska datautbildningen. Vi föreslår därför en förlängning av matematikerlinjen med ett fjärde år på den s.k. datologigrenen i enlighet med UHÄ:s äskande. I proposition 1981/82:123 Samordnad datapolitik står det: ”Den alltmer ökade användningen av datorer och mikroelektronik inom produktion och administration kommer att ställa stora krav på utbildningsoch forskningsinsatser. Medborgarna måste få goda kunskaper om datatekniken för att den skall kunna nyttiggöras på rätt sätt. Behovet av att utveckla kunskap och kunnande inom området är stort.” Den syn på utbildningsbehovet som citatet visar delas säkert av de flesta. Vi måste ha ökade kunskaper för att informationsteknologins och datateknikens möjligheter skall kunna bemästras. Samhällets utbildningsinsatser rörande dataområdet kan enligt den citerade propositionen sägas gälla tre nivåer. Den första nivån innebär att alla medborgare bör ges lämpliga kunskaper om området för att kunna fungera som medborgare, och som en bakgrund till förvärvsarbetet. En god allmän kunskapsnivå är nödvändig. Den andra nivån kan sägas motsvara den utbildning som ger kompetens att i sitt arbete kunna använda datatekniken inom produktion och administration. Kunskapsbehovet på denna nivå styrs i stor utsträckning av arbetslivets krav. Den tredje nivån kan sägas utgöras av den utbildning som erfordras för kvalificerade uppgifter och för utvecklingsoch forskningsuppgifter inom dataområdet. Årets budgetproposition innehåller många förslag till datautbildning på grundskolor och gymnasienivå som vi tycker är bra. Dessa förbättrar vad gäller de två första nivåerna klart den situation som råder f.n. Den tredje nivån är dock betydligt sämre tillgodosedd. Det är mycket angeläget att möjliggöra utbildning i databehandling och informationsteknologi inom olika delar av högskoleutbildningen. Den framtida arbetsmarknaden kommer att efterfråga personer med kombinerade kunskaper i t.ex. ekonomi, administration, statistik och databehandling. Ett väsentligt inslag i denna utbildning är att förse högskolorna med riklig tillgång på datorkapacitet. Systemvetenskapliga linjen är den viktigaste högre utbildningen för administrativt inriktat arbete inom dataområdet. Det är från den systemvetenskapliga linjen som en allt större del av systemerare, projektledare och utredare kommer att hämtas. För den framtida utvecklingen är dessa yrkeskategorier av en avgörande betydelse. Särskilt viktigt är det att utbilda om systemteknik och om relationerna teknik-människa-samhälle. Här ställs stora krav på kvalitet i utbildningen lika väl som inom vissa specialområden, såsom systemutformning, systemförvaltning och datakommunikation. Enligt min uppfattning tillfredsställer inte utskottets förslag verklighetens behov av såväl en kvalitativ höjning som en kvantitativ utbyggnad av den systemvetenskapliga utbildningen. Jag förordar därför dels en kvalitetshöjning genom ökad per capita-tilldelning, dels att tillgången på teknisk utrustning skall vara tillräcklig, dels att antalet utbildningsplatser ökas — som föreslås i propositionen -—, dels att den systemvetenskapliga linjen förlängs från att vara treårig till att vara fyraårig. Förlängningen av utbildningen bör finansieras genom omfördelning av medel inom sektorsanslaget. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 19. Till sist, herr talman, några ord om planeringsramarna för ekonomlinjen och juristlinjen. Vi moderater har ju tidigare avvisat regeringens förslag om en etappindelning av ekonomutbildningen. Vi påpekade då de negativa erfarenheterna från den grundläggande rättsutbildningen. Utbildningen på de mindre högskoleorterna blev kvalitetsmässigt otillräcklig. Lärarna på de mindre orterna kan omöjligen vara kompetenta inom ett tillräckligt brett område. Vi anser på grundval av dessa erfarenheter att basblocket i ekonomutbildningen och kurserna i den grundläggande rättsutbildningen bör ersättas med ämnen och kurser ingående enbart i fullständiga ekonomresp. juristutbildningar. Mot denna bakgrund avstyrker vi regeringens förslag vad gäller ökningen av ekonomlinjens basblock med 30 platser i Borås. I likhet med UHÄ anser vi tillsammans med folkpartiet att ytterligare kvalitativa satsningar bör göras på ekonomlinjen och juristlinjen inom högskolan. Ekonomlinjen har ju tidigare fått en resursförstärkning för de årsstudieplatser som motsvarar de första åren i studierna. Nu behövs en förstärkning även för de årsstudieplatser som motsvarar de övriga åren. Juristlinjen har de lägsta årsstudieplatskostnaderna inom sektorn och är likaledes i stort behov av en förstärkning. Detta tycker vi att riksdagen skall ge regeringen till känna. Herr talman! Med det framförda yrkar jag bifall till samtliga moderata reservationer till utbildningsutskottets betänkande 1983/84:20 om vissa anslag till den grundläggande högskoleutbildningen.

Herr talman! Detta betänkande tar upp en lång rad frågor som gäller den grundläggande högskoleutbildningen här i landet. Av barmhärtighet mot kammaren tänker jag dock inte kommentera alla utan plocka fram några som kan vara av intresse. För centerns del är vaktslåendet kring en decentraliserad högskoleutbildning någonting mycket centralt. Det finns flera skäl för detta. Ett är att en decentraliserad högskoleverksamhet är en viktig utvecklingsfaktor i olika delar av landet. Det utgör alltså en viktig stimulans både för utbildningen och för forskningen i en landsända att ha en lokal högskola. Man kan säga att en decentraliserad högskoleverksamhet är en viktig förutsättning för ett decentraliserat samhälle. Ett annat viktigt skäl för decentralisering av den högre utbildningen är att det finns ett klart samband mellan avståndet till studieorten och benägenheten att söka till högre studier. Om man, som vi, tycker att det är viktigt att få en bred rekrytering till högskolestudier och att alla människor har någorlunda lika chans att få studera på högskola, bör man verka för ett decentraliserat utbud av högskolestudier. I denna kammare finns lyckligtvis en ganska bred majoritet för det decentraliserade högskoleväsende som vi har, men enigheten är som bekant inte fullständig. Det finns krafter som gärna skulle vilja se en annan tingens ordning. I det aktuella betänkandet tar sig detta uttryck i en reservation som vill avskaffa regionstyrelserna. Regionstyrelserna spelar som vi ser det en viktig roll just som ett organ som kan ta till vara de små högskolornas intressen. Därför tycker vi att det är nödvändigt att värna om regionstyrelserna och deras roll. Jag vill med eftertryck yrka avslag på reservation 4 i det betänkande som vi just nu behandlar. En decentralisering av högskolan, sade jag, är viktig för att skapa en god tillgänglighet och ge så många som möjligt tillgång till högskoleutbildning. En annan sak som naturligtvis spelar väldigt stor roll för människornas möjligheter att komma in på högskolan är antagningsreglerna. Nu är ju antagningsreglerna föremål för en särskild utredning, och därför har vi för vår del avstått från att föreslå att riksdagen skulle göra några speciella uttalanden eller markeringar om hur antagningsreglerna bör se ut. Det får utredningen komma fram till. Vi för vår del har förtroende för utredningen; vår representant i den utredningen har inte ansett det nödvändigt att i utskottsbetänkandet tala om vad man bör tycka. För oss är det ändå självklart — det vill jag gärna säga —att se till att vi också i framtiden har intagningsbestämmelser som möjliggör en bred intagning till högskolan, som gör det möjligt också för elever som inte kommer från den mest studievänliga miljön att så småningom komma in på högskolan, som gör det möjligt att komma in på högskolan också efter en tids yrkesverksamhet. Det är också viktigt att högskolan är något av en spjutspets mot framtiden. Vi måste ständigt vara beredda att anpassa högskolans utbud av studievägar till framtidens behov så långt man nu kan bedöma det. Det innebär att vi måste vara beredda att göra nedskärningar när vi kan se att arbetsmarknaden för en viss utbildning krymper. Vi har här i kammaren tidigare haft ganska upphetsade debatter som haft att göra med sådana nedskärningar. Men det innebär också att vi måste vara beredda att göra satsningar på områden där vi vet att det i framtiden finns stora behov. Vi har i det här betänkandet reserverat oss till förmån för en hel del sådana satsningar. Dit hör t.ex. vårt krav att man skall inrätta en samhällsplanerarlinje vid KTH, i enlighet med vad också UHÄ har föreslagit. Det utvecklar vi närmare i reservation nr 10, och jag vill yrka bifall till den. Det är också viktigt, tycker vi, att den systemvetenskapliga linjen får den utvidgning och de ökade resurser som UHÄ föreslagit; det innebär alltså en utbyggnad till 160 poäng och förstärkta per capita-resurser. Det här utvecklade Rune Rydén mycket vältaligt, och jag skall inte upprepa de argumenten utan nöja mig med att yrka bifall till reservation nr 19. Vi har från centerns sida också efterlyst en allmän översyn av datautbildningen med hänsyn till de stora behov som kommer att finnas framöver av utbildning på det här området. Dels är det viktigt att vi kan anpassa datautbildningen till framtidens behov, dels är det också viktigt att inte samhället går in och dubblerar utbildningsinsatser som med fördel kan bedrivas av företagen på dataområdet. Det här utvecklar vi i reservation nr 18, och jag vill yrka bifall till den. Den tekniska utbildningen är naturligtvis alltid mycket viktig för våra möjligheter att hänga med i den tekniska utvecklingen över huvud taget. Vi vet att det i dag finns betydande problem. Vi har under senare år kraftigt byggt ut den tekniska utbildningen här i landet, men vi har inte haft en tillväxt i antalet utexaminerade civilingenjörer som stått i någon som helst relation till detta. Genomströmningen har försämrats kraftigt. Vi har i en motion till årets riksdag framfört ett antal förslag till tänkbara sätt att effektivisera den tekniska utbildningen: en förlängning av utbildningen, eventuellt en uppdelning av högskoleutbildningen på det tekniska området på två — en längre och en kortare utbildning, eventuellt ett preparandår, osv. Motionen mynnar ut i att vi vill ha en ordentlig översyn av — Nr 154 den tekniska utbildningen, där vi kan göra så genomgripande förändringar som behövs för att vi skall få till stånd en ordentlig genomströmning. En viss ERE sådan översyn är på gång inom UHÄ, har vi fått reda på, men vi vill alltså ] göra den bredare och mera genomgripande. Det utvecklar vi i reservation nr - z a, Na Vissa anslag till 8, som jag yrkar bifall till. - : SSR a å RS grundläggande En egentligen något märklig reservation är reservation nr 5. När vi i vår kööskolöutbildnin genom ytterligare 20 platser trodde vi att det egentligen bara var ett misstag från regeringskansliet att man inte hade föreslagit det. Vi trodde alltså att vi skulle kunna få majoritet för det i utskottet. Om det var ett misstag från regeringskansliet följdes det misstaget upp på ett mycket troget sätt av den socialdemokratiska majoriteten i utskottet. Vi tvingades alltså reservera oss. Också här har Rune Rydén tidigare vältaligt beskrivit vikten av denna utbildning, och jag vill därför nöja mig med att yrka bifall också till reservation 5. En annan viktig utbildning är den yrkestekniska högskoleutbildningen. Jag betonade förra året vikten av att utbyggnaden av denna verksamhet fortsätter. En fråga som naturligtvis ligger mig som riksdagsman för Stockholms län varmt om hjärtat är den yrkestekniska högskoleutbildningen just i den här regionen. Det är helt klart att Stockholms län är underförsörjt när det gäller yrkesteknisk högskoleutbildning. Det finns här ett behov av utbyggnad, och det föreligger också förslag om en yrkesteknisk högskoleutbildning i verkstadsteknik med processteknisk inriktning, förlagd till Södertälje. Tillsammans med Björn Samuelson har jag reserverat mig för att riksdagen skall uttala sig för att denna utbildning kommer till stånd och förläggs till Södertälje. Jag kan här hänvisa till att regionstyrelsen i Stockholms län har kommit fram till precis samma uppfattning. Jag yrkar bifall till reservation 15. Sammanfattningsvis, herr talman, yrkar jag bifall till alla reservationer på vilka Larz Johanssons och mitt namn finns med och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Låt mig göra ett konstaterande. En decentraliserad högskola är det centrala för centern. Det är en sak att ge tillfälle till undervisning på olika platser i landet — och det kan ordnas. Men det är en helt annan sak att bygga ut universitetsbyråkratin. Det har aldrig varit något positivt med att ha byråkratier — vare sig dessa är små eller stora har de aldrig medfört något gott. Det var det skälet som vägledde oss när det gällde regionstyrelserna.
Herr talman! I och för sig kan vi säkert med stor förtjusning förenas i kampen mot byråkratin. Det gäller bara att bedriva också den kampen med en viss urskillning. Regionstyrelserna spelar en väldigt stor roll när det gäller att ta vara på de mindre högskolornas intressen i anslagsfördelningssammani hang osv. Vill man slå vakt om de mindre högskolorna, är det också naturligt att slå vakt om regionstyrelserna. Tar man bort dessa är risken stor att de små högskolorna får mycket svårt att hävda sig gentemot de stora universiteten, och den risken vill i alla fall inte vi ta.
Herr talman! Vi moderater vill i stället ordna en decentraliserad undervisning på så sätt att den kan ordnas från moderuniversiteten. Då slipper man den byråkratiska organisation som bl.a. regionstyrelserna innebär, och man behöver inte ha den administration som många av de små högskolorna är belastade med och som tar en alltför stor del av utbildningskostnaderna. Man skulle då få ett smidigare och effektivare system. Jag hoppas att Pär Granstedt vill lyssna på det förslaget och analysera och pröva det litet närmare.
Herr talman! Detta illustrerar precis vad jag sade — att i varje fall moderaterna, som står bakom kravet på att avveckla regionstyrelserna, i grunden vill avveckla de små högskolorna. Om man lägger ut undervisningen från de stora universiteten, innebär det att man avvecklar de små högskolorna och bedriver en distansundervisning i stället. Det innebär naturligtvis att risken blir stor att den decentraliserade utbildningen blir mindre. Det blir inte någon lokal styrning och inte den direkta kontakt mellan lokala intressenter och den lilla högskolan som finns i dag. Högskolans möjligheter att fungera som ett slags motor, som en stimulansgivare i en viss del av landet försvinner.

Herr talman! I 1982 års budgetproposition drog den dåvarande regeringen upp riktlinjerna för en successiv ökning av antalet nybörjarplatser inom högskolan under 1980-talet med minst 23 000 platser. Riksdagen ställde sig bakom det förslaget. En sådan ökning bedömdes i stor enighet som nödvändig för att möta det ökande antalet sökande. Förvånansvärt nog föreslår nu den socialdemokratiska regeringen en oförändrad dimensioneringsnivå. Vi kan inte acceptera att den påbörjade dimensioneringsökningen inom högskolan avbryts. Enligt folkpartiets uppfattning är behovet av utbildningsplatser inom högskolan fortfarande stort. Det faktum att antalet sökande inte längre fortsätter att öka som tidigare kan mycket väl vara en effekt av att många ungdomar avstår från att söka till högre utbildning av det skälet att de inte tror att de har någon möjlighet att bli antagna. Till bilden hör också att arbetsmarknadssituationen inte är särskilt ljus för ungdomar över 18 år. I vår partimotion om den högre utbildningen föreslår vi från folkpartiets 700 utöver vad regeringen har föreslagit. Vi tycker att de tillkommande Torsdagen den platserna bör fördelas av UHA efter samråd med högskolan. En utgångs 24 maj 1984 punkt bör vara att platserna fördelas på sådana utbildningar som inte riktar sig huvudsakligen mot den offentliga sektorn. Vi föreslår att riksdagen skall I reservation nr 1 följer vi från folkpartiets sida i utskottet upp motionen. högskoleutbildning I reservation nr 2 tar vi upp antagningssystemet. Vi tycker att det M. fortfarande är alldeles för många bland de yngsta sökandena som inte kommer in på högskolan. Enligt en statistik från UHÄ utgör åldersgruppen under 20 år 42 96 av de sökande men bara 31 26 av de antagna. Åldersgrupperna under 25 år utgör 8096 av de sökande och 73 26 av de antagna. Åldersgrupperna över 25 år utgör 2096 av de sökande men 2796 av de antagna. Bl. a. mot den här bakgrunden tycker folkpartiet att direktantagningskvoten skall ökas till 50 96. Vi menar att det bör bli lättare för ungdomar att komma in på högskolan. Även om vi skulle genomföra en sådan förändring är vi internationellt sett ändå mycket generösa, och det tycker vi att man skall vara, mot äldre studerande. Vi tycker dock att man skall förskjuta tyngdpunkten ytterligare till de yngres fördel. Vi har från folkpartiet år efter år, länge ensamma tjatat om betydelsen av att s.k. viktade betyg införs. Det är inte bra att elever väljer att läsa kortare och mindre arbetskrävande linjer av den enda anledningen att de räknar med att då kunna erhålla en högre betygspoäng. I stället för att välja linje utifrån vad som ger den bästa förberedelsen för högskolestudier, väljer en del elever linjer där det är lättast att få en hög betygspoäng. Viktning av betyg kan göras på olika sätt. Enligt en modell får den utbildningssökande högre poäng för betyg i ämnen som bedöms relevanta för den kommande högskoleutbildningen. En blivande matematiklärare får alltså högre poäng för betyget i matematik än för betyget i musik. En blivande musiklärare får däremot högre poäng för betyget i musik än för betyget i matematik. Enligt en annan modell kan man tänka sig att betyg viktas i förhållande till hur många timmar och hur många årskurser man läst resp. ämne. Betyg i ett ämne som en elev har läst alla årskurserna och många veckotimmar ges då en högre vikt än betyg i ett ämne som har lästs endast få veckotimmar och kanske under en enda årskurs. Oavsett vilken av dessa modeller man väljer vid införandet av viktade betyg kommer ett nytt system med viktade betyg att uppfattas som mycket mera rättvist än det system som i dag gäller. Jag vågar påstå att det gamla folkpartikravet på viktade betyg har ett mycket starkt stöd bland elever och föräldrar. Jag påstår det efter ett stort antal besök ute på olika skolor, där intresset för en sådan förändring är mycket stort. Bl. a. skulle den beklagliga flykten från N-linjen motverkas, om man får ett system med viktade betyg. Vi menar också från folkpartiets sida att den allmänna behörigheten skall 135 ändras så, att det för tillträde till de längre högskoleutbildningarna skall krävas treårig gymnasiekompetens med minst betyget 3 i vart och ett av de karaktärsämnen som utgör särskilda behörighetskrav för den sökta utbildningen. Vi tror att en sådan förändring kommer att leda till att den enskilde högskolestuderanden får större förutsättningar att bedriva framgångsrika studier och att studieavbrotten blir färre. Alla dessa frågor tar vi upp i reservation nr 2. Vi tycker också att riksdagen bör fatta ett principbeslut om att avveckla regionstyrelserna. En sådan åtgärd skulle, menar vi och moderaterna, medverka till en avbyråkratisering av högskoleväsendet och innebära en besparing, vilket också har framgått av den tidigare debatten. Innevarande år anvisas ju 11,5 milj.kr. till regionstyrelserna för högskolan. Att förskjuta tyngdpunkten från central och regional nivå till lokal nivå är den verkliga decentraliseringen. Mindre central och regional byråkrati och starkare universitet och högskolor är vad vi arbetar för. Det går alldeles utmärkt att driva decentraliserad utbildning utan att man för den skull slår vakt om en regional byråkrati. I reservation 5 tar vi tillsammans med moderater och centerpartister upp frågan om en utökning av antalet platser i fördjupningskursen i arbetsterapi, ochi reservation 6 menar vi från folkpartiets sida att regeringen bör ge UHÄ i uppdrag att snarast föreslå lokalisering av dessa platser. Det är också viktigt, säger vi, att få ett utökat nordiskt samarbete om en påbyggnadsutbildning i arbetsterapi. UHÄ har föreslagit att den systemvetenskapliga linjen skall utökas från 120 till 160 poäng. Det är angeläget, säger de icke-socialistiska partierna i reservation 19, att högskolan kan ge ungdomar utbildning inom det ständigt expanderande dataområdet och att den utbildningen håller hög kvalitet. Därför behövs en per capita-förstärkning på den systemvetenskapliga linjen. Också ekonomlinjen och juristlinjen behöver få en förstärkning av resurserna.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

Herr talman! Till detta betänkande finns fogat ett särskilt yttrande av Iris Mårtensson. Yttrandet gäller utbildning inom området fastighetsoch bostadsförvaltning. Det särskilda yttrandet går ganska långt, och jag är beredd att löpa linan ut. Därför yrkar jag bifall till motion 1724 av Bertil Måbrink och Tore Claeson, i vilken de menar att Gävle skall bli lokaliseringsort för högre utbildning av fastighetsoch bostadsförvaltare. Liksom den motion jag här nämnt berör ytterligare ett stort antal motioner frågan om olika utbildningar på de små och medelstora högskolorna. Sammanlagt återspeglar motionerna den regionalpolitiska roll dessa skolor spelar, framför allt när det gäller de yrkestekniska högskoleutbildningarna. Jag har i ett par reservationer berört just denna typ av utbildning. Vpk:s utgångspunkt då det gäller yrkesteknisk högskoleutbildning är att denna är ett stöd för de strävanden som görs ute i landet för att utveckladen - Nr 154 tekniska kunskap och tradition som finns i de olika länen och i regionerna. : & 5 » Torsdagen den Detta gäller inte minst Värmland. Utan en satsning på högskolan i Karlstad 24 maj 1984 blir regionalpolitiken och dess möjligheter till utveckling för oss värmlänningar snarast att likna vid en hålkaka, inte med ett hål, herr talman, utan Vissa anslag till med en mängd hål — ja, det är etta inte helt mellan hålen. | grundläggande Under en rad av år har det förts fram propåer om utbyggd teknisk högskoleutbildning utbildning vid högskolan i Karlstad. Dessa förslag har väckts av politiska möm partier, högskolan, fackliga organisationer och regionala organ. Mot denna bakgrund väckte vi från vpk:s sida en motion till detta riksmöte. I motionen framför vi ganska blygsamma krav om att riksdagen skulle uttala sig för att Värmlands behov av teknisk utbildning skulle beaktas dels i utbildningsdepartementets arbete med kortare tekniska utbildningar, dels i UHÄ:s fortsatta planering av yrkesteknisk utbildning. Dessa krav blev alldeles för mycket, omvälvande, ja, nästan revolutionerande för utskottsmajoriteten. I sin avslagstext skriver den att man skall avvakta UHÄ:s planering av den fortsatta utvecklingen av yrkesteknisk utbildning. Det är inte fritt, herr talman, att jag inför ett sådant här uttalande snuddar vid tanken att det kanske är så, att när representanter för utskottsmajoriteten skall gå upp och äta frukost ringer de till socialstyrelsen först och frågar hur många limpskivor de skall lägga fram. Moderaterna å andra sidan ringer också till socialstyrelsen och får rekommendationen, men sedan gör de tvärtom. Det måste vara så, åtminstone av den moderata reservationen att döma när det gäller de yrkestekniska högskoleutbildningarna, där de inte ens vill gå med på den blygsamma utbyggnad av YTH som föreslås i budgetpropositionen. Med moderat utbildningspolitik vad avser YTH kan vi se i stjärnorna efter verkstadsindustrilinjen i Karlstad. Herr talman! Vad jag här har sagt om utskottsmajoritetens och moderaternas ställningstagande skulle jag vilja rubricera som ”En funderare över snedvriden auktoritetstro”. Ty man kan fråga sig: Vem har större auktoritet, vem vet bättre vad det rör sig om än högskolan och de regionala organ som uttalat vikten av teknisk utbildning vid högskolan i Karlstad? Herr talman! Med det sagda vill jag yrka bifall till reservation 13 i detta betänkande. Det jag anfört är allmängiltigt även för reservationerna 14 och 15, till vilka jag också yrkar bifall. Vi har också, herr talman, i en motion till riksdagen tagit upp frågan om dimensionering av sociala linjen. Från vpk:s sida hävdar vi, att skall socialtjänstlagens intentioner tillnärmelsevis kunna uppfyllas finns det ingen anledning att dra ned antalet nybörjarplatser på sociala linjen. Jag yrkar därför bifall till reservation 22 i detta betänkande. Jag vill slutligen, herr talman, uttrycka min tillfredsställelse över att utskottet, till skillnad från i budgetpropositionens förslag, beslutat föreslå riksdagen inrättande av påbyggnadslinje i bioteknik vid universitetet i Umeå. Jag vet att detta förslag i riksdagen hälsas med glädje från många studerande i Umeå.

Herr talman! Som vi redan har hört av de tidigare inläggen, finns det delade meningar om grundläggande högskoleutbildning, men i de flesta fall råder det en bred enighet. Skiljelinjen ligger bl.a. på det ekonomiska planet samt när det gäller utökning och minskning av ramarna. Jag vill också att man skall notera att av de många reservationerna är det bara två som är gemensamma för de borgerliga partierna. Jag skall kommentera några av reservationerna och min partikollega Bengt Wiklund de övriga. Många av de förslag som framförs i reservationerna utreds redan i tillträdesutredningen — en utredning som f. ö. tillsattes för att få en samlad bedömning av många, ofta motstridiga synpunkter och önskemål som föreligger i fråga om utveckling av systemet för tillträde till högskoleutbildningen. Från majoritetens sida anser vi att tillträdesutredningen först bör få komma med sitt förslag innan vi, som föreslås i reservationerna 2 och 3, lägger på den ytterligare uppgifter. Direktantagningskvoten berörs i reservationerna 2 och 3. Kravet är att direktantagningskvoten skall höjas till 50 96. Men saken är den att den faktiska direktövergången i dag är betydligt större än så. I den senaste antagningsomgången hade 66 76 av de antagna högst tre år gamla gymnasiebetyg och tillhörde alltså direktövergångsgruppen. När det gäller antalet nybörjarplatser föreslås i reservation nr 1 en ökning med 700 platser inom områdena teknik, naturvetenskap och ekonomi. En sådan ökning fordrar emellertid ett större tillskott av medel än de 4,9 milj.kr. som anvisats. I reservation nr 8 kräver man en översyn av den tekniska utbildningen. Låt mig, herr talman, först få tala om att vi delar den oro som statsrådet uttalat i budgetpropositionen, nämligen att de studerande på civilingenjörslinjerna inte klarar studierna på förutsatt tid. Det är därför angeläget att åtgärder för att motverka detta vidtas. Därom finns inga delade meningar. Som påpekas i majoritetsskrivningen och även i reservationen har vi alla erfarit att en arbetsgrupp är tillsatt inom UHÄ för att utreda frågorna om civilingenjörsutbildningen. När det gäller kortare tekniska utbildningar har regeringen även tillsatt den s.k. samordningsgruppen. I dess arbete med att utveckla nya tekniska utbildningar skall skola och högskola ses i ett sammanhang. Till uppgifterna hör frågor om utbildning som bygger på tvååriga yrkesinriktade linjer, utbildning för redan yrkesverksamma samt kortare tekniska utbildningar som bygger på gymnasieskolans treoch fyraåriga linjer. Regeringen har också uppdragit åt UHÄ att utarbeta förslag till kortare teknisk utbildning inom högskolan som bygger på gymnasieskolans treoch fyraåriga linjer. UHÄ skall särskilt beakta utbildningsbehovet inom dataoch elektronikområdet, och om möjligt skall uppdraget redovisas i anslagsframställningen för budgetåret 1985/86. Som ett led i detta första arbete har UHÄ den 10 april 1984 tillsatt en arbetsgrupp, som skall bedöma de lokala linjerna inom dataoch elektronikområdet. Jag anser att reservanterna är mer än väl tillgodosedda. Jag skulle i det här fallet vilja klassificera reservationerna som något slags okynnesreservationer. Utvärdering av YTH, som föreslås i reservation nr 12, har nyligen gjorts. Vi har redovisat det arbete som utförts med dels utvärdering, dels planering i samråd med arbetsmarknadens parter inför den fortsatta utbyggnaden. Utvärderingen har visat att YTH har varit en mycket framgångsrik utbildningsform. De mål som statsmakterna satt för utbildningen har uppfyllts. Utbildningen har dessutom visat sig ha stor personlig betydelse för många studerande. I fråga om förslag om ytterligare YTH-linjer har utskottsmajoriteten enats om att inte nu uttala sig för några nya linjer eller lokaliseringar utöver dem som föreslås i budgetpropositionen, utan först avvakta det arbete som pågår inom UHÄ i samråd med arbetsmarknadens parter beträffande planering och den fortsatta utvecklingen. Efter det att planeringsunderlag föreligger och UHÄ framlagt sina planer får riksdagen tillfälle att ta ställning. Datautbildningens inriktning och organisation har tidigare i olika sammanhang berörts av utskottet. När det gäller den allmänna inriktningen avseende insatser på olika nivåer hänvisar utskottet till betänkandet om samordnad datapolitik, där dessa frågor har kartlagts. Utskottsmajoriteten anser att de kartläggningar som gjorts fortfarande har aktualitet, samtidigt som vi påminner om huvudmannaskapskommitténs och UHÄ:s utredningar. Därmed anser vi att det inte nu finns tillräckliga skäl att föreslå en bredare översyn, särskilt som SÖ och UHÄ ser över resultatet av det utredningsuppdraget. Planeringsramarna på den sociala linjen är baserade på de bedömningar som UHÄ har gjort. Det blir under de närmaste åren anledning att återkomma till denna fråga, sedan vi fått mer underlag från det arbete som nu pågår inom UHÄ kring dimensioneringsfrågorna. Utskottsmajoriteten biträder också regeringens förslag att minska antalet nybörjarplatser på psykologlinjen med 30 till 150. Därmed, herr talman, yrkar jag avslag på samtliga reservationer i utbildningsutskottets betänkande nr 20 och bifall till utskottets hemställan i alla delar.

Herr talman! Jag skall nöja mig med att i den här repliken ta upp en enda reservation, nämligen reservationen om en avveckling av regionstyrelserna. Vi har tidigare och även i dag sagt att vi sparar rätt mycket pengar på en avveckling. Regionstyrelserna kostar en bra bit över 10 milj.kr. Det har framgått helt klart av debatten att det går alldeles utmärkt att driva en bra utbildning ute i landet, en decentraliserad utbildning på universitet och på olika högskolor, utan att man för den skull har en regional byråkrati. Det har tidigare — åtminstone ibland — funnits visst intresse på socialdemokratiskt håll för att resonera om en avveckling av regionstyrelserna. Jag vill fråga socialdemokraternas talesman: Finns det inte — mot bakgrund av de mycket smärtsamma nedskärningar av utbildning och forskning av hög kvalitet som socialdemokraterna varit med om att föreslå och driva igenom i den här kammaren -— skäl att ytterligare en omgång fundera över om inte en avveckling av regionstyrelserna kanske skulle vara ett bättre sätt att spara än att lägga ned utbildningar av hög kvalitet?
Herr talman! Iris Mårtensson säger att direktantagningskvoten, som vi i reservation nr 3 föreslår skall höjas till 50 96, i verkligheten är betydligt större för flertalet utbildningar. Hon säger att den är över 60 96 i många fall. Då frågar jag mig, herr talman: Varför är då motståndet så stort från socialdemokraternas sida mot att höja kvoten till 50 96? Vore det då inte lätt att acceptera våra krav och hjälpa de studerande som på vissa utbildningsvägar möter dessa svårigheter och inte har möjlighet att komma in därför att direktantagningskvoten är lägre än 50 96? Jag skulle gärna vilja att Iris Mårtensson svarade på den frågan. Ert resonemang verkar inte särskilt logiskt. Vi har inga okynnesreservationer på dataområdet. Tvärtom! Vi är från reservanternas sida utomordentligt oroliga för utvecklingen. Vi saknar den kompetens på datologiområdet som behövs för att föra landets tekniska utveckling vidare på ett tillfredsställande sätt. Vi kan avhjälpa en del av de brister som finns genom att förlänga datologigrenen inom matematikerutbildningen och ge den systemvetenskapliga linjen tillfredsställande resurser och dessutom förlänga den utbildningen med ett år. Den argumentation som Iris Mårtensson framförde var något av den obotfärdiges förhinder. Utredningar, översyn, UHÄ har tillsatt en arbetsgrupp — det var vad Iris Mårtensson åberopade. Varför får vi inte se litet mer dådkraft i detta avseende? Regeringen framhåller ju så vältaligt sina i och för sig bra satsningar på dataområdet i andra sammanhang. Här har man missat ett mycket viktigt och för utvecklingen helt avgörande område.
Herr talman! Enligt Iris Mårtensson har man tillgodosett vårt krav på en översyn av den tekniska utbildningen. Men om man studerar vad vi föreslagit i vår motion, vilken föranlett reservationen, finner man att vi framför en lång rad konkreta förslag till tänkbara reformer på utvecklingssidan. Vi vill att det skall utgöra ett underlag för nämnda översyn. När det gäller det arbete på detta område som påbörjats inom UHÄ vill jag framhålla att våra önskemål bara tillgodoses i viss utsträckning. Det framgår av vår reservation, vilken jag gissar att Iris Mårtensson har läst med stort intresse. Av reservationen framgår klart och tydligt att våra önskemål, som sagt, inte är helt tillgodosedda. Vi noterar med tillfredsställelse de insatser som gjorts. Men vi tycker ändå att det behövs en bredare översyn på det här området. Det önskemålet har föranlett vår reservation. Det här är en oerhört viktig fråga. Det handlar om en hel del pengar och hur dessa skall användas. Dessutom handlar det om många unga människors framtid. Därför tycker jag att man kan kosta på sig — Nr 154 den bredare översyn som vi har föreslagit. K RR ä SS Torsdagen den När det gäller dataområdet hänvisar Iris Mårtensson och utskottsmajorite 24 maj 1984 ten till propositionen om samordnad datapolitik. Jag håller med om att den proposition som den dåvarande mittenregeringen, med Olof Joharisson söm Vissa anslag till huvudansvarig i detta sammanhang, lade fram var en utmärkt proposition. grundläggande Den var bra i väldigt många Sysenden, På det här Område går utvecklingen högskoleutbildning emellertid synnerligen fort. Det är redan två år sedan vi behandlade nämnda MN proposition här i riksdagen, och utredningsarbetet skedde för ytterligare någon tid sedan. Det finns således anledning att återigen se över utvecklingen på detta område och att beakta vad utvecklingen i framtiden kan komma att kräva. Det borde man kunna kosta på sig. Dataområdet kommer nämligen att vara ett av de viktigaste områdena i framtiden. Vi får inte låta tågen gå medan vi själva sitter på perrongen och väntar.
Herr talman! Jag vill ställa följande fråga till Iris Mårtensson: Är det för magstarkt att uttala sig för att behovet av teknisk utbildning i Värmland skall beaktas i det fortsatta arbetet? Är det så att UHÄ för Iris Mårtensson i detta avseende är en större auktoritet än de fackliga organisationerna, än de politiska partierna osv.? Jag får hänvisa till det som jag räknade upp i mitt inledningsanförande. Eller -— för att vara litet pedagogisk med tanke på att det är en utbildningsdebatt — är det bagaren eller han som kör ut mjölet som bäst vet vilket bröd som skall bakas?
Herr talman! Jag skall börja med att kommentera Rune Rydéns uttalande om direktantagningskvoten. Jag har tidigare redogjort för hur det förhåller sigi dag. Vi är inte på något sätt kategoriska med tanke på vårt sätt att tänka och vårt handlande. Men, Rune Rydén, om man bryter ut en faktor ur ett stort komplex som detta, vet man inte vad det blir av det hela. Därför anser jag att vi skall låta tillträdesutredningen se över även den här frågan. Sedan till Pär Granstedt. När det gäller datatekniken kan jag bara säga att vi är eniga om att det är viktigt att högskolans datautbildning uppfyller högt ställda krav, främst med hänsyn till den snabba utvecklingen i dag på dataområdet. I en motion som centern väckt med anledning av kompletteringspropositionen prisas ju regeringen för dess avsikt att öka utbildningsinsatserna i datatekniken. Jag vill ändå påminna om det som är på gång och det som redan har gjorts. Jag anser alltså inte i dag att det behövs någon bredare översyn. Beträffande det arbete på olika håll som är på gång skall man också samråda med varandra. Jag tror alltså säkert att centern kan se fram emot dessa synpunkter så småningom. Vi får vänta och låta dem som arbetar med dessa frågor fortsätta. Beträffande vpk och den tekniska utbildningen: Den yrkestekniska högskoleutbildningen i Karlstad har byggts ut under senare år, och i årets 141 budgetproposition föreslås ytterligare 15 nybörjarplatser. Jag anser att en eventuellt fortsatt utbyggnad får prövas av regeringen i det årliga budgetarbetet, under förutsättning att det finns erforderligt planeringsunderlag.

Herr talman! Iris Mårtensson säger att socialdemokraterna varken är kategoriskt för eller emot en höjning av direktantagningen till 50 90 när det gäller studerande till högskolan. Jag tycker att socialdemokraterna borde tänka igenom situationen och höja gränsen nu. Vi vet ju av erfarenhet — det var en av anledningarna till att den aktuella utredningen tillsattes — att det beträffande vissa utbildningsvägar är utomordentligt svårt att komma direkt in från gymnasiet till högskolan, därför att kvoterna inte räcker till. Sedan vill jag bara till Iris Mårtensson säga: Hon nämnde ingenting om förstärkningen av civilingenjörsutbildningen, ingenting om förlängningen av datologigrenen på matematikerlinjen och ingenting om vad jag sade om den systemvetenskapliga utbildningen. Hennes argument fanns tydligen inte, och de undanflykter som hon tidigare kom med har jag alltså klart kunnat vederlägga.
Herr talman! Jag uppfattade inte riktigt Iris Mårtenssons svar på mina frågor om regionstyrelserna. Jag måste säga att jag tycker det är en något märklig politik som socialdemokraterna för: man lägger fram det ena illa genomtänkta besparingsförslaget efter det andra. Lägg ned tandläkarutbildningen i Göteborg, säger man. Och när det inte går säger man: Lägg ned tandläkarutbildningen i Malmö — och det förslaget lyckades man med nöd och näppe få igenom här i riksdagen, tyvärr. Sedan säger man: Lägg ned läkarutbildningen i Malmö. Det gick inte, men det var ett försök. Man säger vidare: Lägg ned barnomsorgsutbildningarna i Uppsala och Borås. Förslagen haglar alltså, illa genomtänkta och sönderkritiserade. Men på en viss punkt kupar man handen bestämt — det gäller regionstyrelserna. Därför tycker jag att det finns skäl att svara ordentligt på mina frågor och tala om för människorna ute på de nedläggningshotade orterna varför man gör denna prioritering: regionstyrelserna skall behållas till varje pris — utbildningar av hög kvalitet skall läggas ned. Jag tror att många är intresserade av ett svar på den frågan. Jag vill vädja till Iris Mårtensson, som en förnuftig företrädare för socialdemokraterna: Öppna en diskussion igen med oss andra om en nedläggning av regionstyrelserna. Jag tror att utbildningen och forskningen skulle tjäna på det.
Herr talman! Vi har delat upp arbetet på det sättet att det är Bengt Wiklund som skall ta upp den frågeställning som Jörgen Ullenhag har aktualiserat i två omgångar. Om han lugnar sig litet får han säkert svar.

Nr 154 Herr talman! De yrkestekniska högskoleutbildningarna har funnits sedan 1977. Man inledde med en försöksverksamhet, och därefter har de kommit SN RN att byggas ut i allt snabbare takt. I förra årets budgetproposition anförde ] utbildningsministern att hon ansåg det vara önskvärt att öka på utbyggnads 3 ; - = g : Z z Vissa anslag till takten. Dittills hade det gällt grupper på 30 varje år — hon ansåg att det var rundlä d. önskvärt att bygga ut ännu snabbare. g = 2 SBC 3 4 Allt detta kan tyckas väldigt bra. Man måste här ställa frågan: Finns det ett behov av ökad yrkesteknisk utbildning i landet? Säkert är vi alla överens om att svaret på den frågan är ja. Vi moderater har ju visat vårt stora intresse för yrkesutbildning, för yrkesteknisk utbildning, inte minst genom det förslag om en utbyggnad av lärlingsutbildningen som vi envetet för fram. Detta kan ju ses som en påbyggnad i det här hänseendet. Sedan kommer en annan fråga: I vilken utsträckning vet vi att de utbildningar som nu finns på YTH-sidan verkligen är bra? Hur vet vi att de utbildningar som nu föreslås verkligen är de som är mest påkallade? Det vimlar ju av förslag från många andra små högskolor om införande av just sådana här högskoleutbildningar. Vi har i det här sammanhanget sagt oss att om det nu finns ett dokumenterat behov av en sådan här yrkesutbildning, finns det samtidigt en mängd frågetecken som gör det påkallat att stanna upp för att klara ut dessa frågetecken och göra en samlad utvärdering av den verksamhet som hittills pågått för att sedan ta ett nytt avstamp för en vettig utbyggnad av denna organisation. Det hör till saken att de här speciella, yrkesinriktade utbildningarna intar en mycket oklar ställning inom utbildningsutbudet som sådant. Utbildningar som är jämförbara till sin karaktär återfinns ibland inom gymnasieskolan och ibland inom högskolan. Det gemensamma är att de i regel löper på mellan två och tre terminer. YTH-utbildningarna är i de allra flesta fall på tre terminer. Det finns alltså gymnasieutbildningar som är av samma längd. Det här delade huvudmannaskapet är definitivt inte bra. Det gäller att få tillstånd en översyn, så att vi vet hur vi skall ha det i framtiden, så att man kan samordna de insatser som görs, inom gymnasieskolans ram och inom högskolans ram. Det kan, när man gjort en sådan här utvärdering, naturligtvis ifrågasättas om möjligen YTH-utbildningarna— de yrkestekniska utbildningarna — verkligen skall ligga inom högskolan, eftersom de är så väsensskilda till sin karaktär jämförda med andra högskoleutbildningar. Vi menar från moderat sida att det är nödvändigt att nu göra en sådan här samlad utvärdering. Det måste någon gång ske. Vi kan inte bara låta det basa på. Också resultatet av det arbete som hittills har lagts ner av UHÄ bör tas till vara i det här sammanhanget. Vi har också ifrågasatt — och det ligger också i linje med vår omtanke om lärlingsutbildningen — om man inte skulle kunna återinföra någon typ av mästarvärdighet. Det är med utgångspunkt i den 143 samlade utvärderingen som man bör pröva den fortsatta verksamheten. Innan man har utvärderat vad som nu sker, innan man har kommit fram till hur man vill ha det i framtiden anser vi det i högsta grad oklokt att bara basa på och bygga ut. Vi hade hoppats på en snabb utvärdering ifrån UHÄ:s sida — eller den myndighet man nu föredrar — för att man därefter snabbt skulle kunna återkomma och lägga upp en ordentlig plan för hur denna utbildning skall organiseras för framtiden. Låt mig emellertid än en gång understryka att behovet av en sådan här yrkesinriktad, yrkesteknisk utbildning finns— det vet vi. Det har uttalats av branschorganisationer. Det är helt klart att det finns ett behov. Veterligen behöver inte heller alltför många gå arbetslösa som kommit in på den här linjen. Vi vet emellertid inte exakt hur det blir i framtiden om man bara kör på. Man har kört på i andra hänseenden inom utbildningssektorn. Och vi vet att det i dag går en mängd tandläkare, läkare och andra arbetslösa. Det finns fullt upp med arbetslösa som är utbildade för den offentliga förvaltningens yrken. Vi vill inte att det skall upprepas. Alltså: Ingen utbyggnad innan man blir på det klara med vad man verkligen vill och har gjort en vettig utvärdering. Därmed, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 12 och 16.
Herr talman! När man hör Birger Hagård uttala sig i den här frågan får man en bestämd känsla av att han trampar vatten. Han talar om mästarvärdighet. Det finns redan en form av mästarvärdighet, bl.a. inom en del av de utbildningar som återfinns i YTH. Skillnaden är, Birger Hagård, att eleverna erhåller denna mästarvärdighet när de kommer ut i det praktiska yrkeslivet. Jag kan inte förstå vad det skulle finnas för frågetecken kring exempelvis inrättandet av en verkstadsindustrilinje med inriktning på driftoch underhållsteknik i Karlstad. Som skäl för en sådan kan bl.a. anföras de stora kapitalmängder som har investerats i maskiner och byggnader inom verkstadsindustrin. Birger Hagård säger att det finns många frågetecken, men han var dålig på att ge exempel på sådana. Birger Hagård säger också att vi skall ha en vettig utbyggnad av YTH-utbildningarna. Vad är det som är ovettigt nu, Birger Hagård?
Herr talman! Mästarvärdighet är inte en fråga för utbildningsmyndigheten. Den i reservation 12 behandlade processindustrilinjen är en YTH utbildning som har föregåtts av ett omfattande utredningsoch planeringsarbete i Västernorrlands län. Jag känner till det. Och det finns ett markant behov inom industrin av ett ökat kunnande på processområdet. Den snabba utvecklingen på elektronikens område och elektronikens ökade betydelse är ett faktum, som vi har tagit fasta på. Därför tillstyrker vi = Nr 154

Herr talman! Både det som framförs av Björn Samuelson och av Iris Mårtensson låter behjärtansvärt. Men om man anser att den utbildning som finns är full med frågetecken och att man vill försöka klara ut hur man skall ha det i framtiden, måste man hejda sig någonstans, innan man går vidare. Det är förvånande, Iris Mårtensson, att inte socialdemokraterna — som tidigare bara har basat på — vill stanna upp för att klara ut hur man skall ha det i framtiden i denna fråga. Annars är man hur angelägen som helst om att stanna upp — på områden där det verkligen har förekommit utredningar av olika slag och där man skulle kunna gå direkt till handling. Men på detta område har vi alltså haft en försöksverksamhet, som aldrig någonsin har blivit utvärderad. Björn Samuelson efterlyser frågetecken. Jag skall än en gång upprepa för honom vad jag tidigare sagt. Det kan väl inte vara bra att vi har ett delat huvudmannaskap, att vi å ena sidan har gymnasieskolan, som anordnar en rad olika utbildningar, som är jämförbara med dem som å andra sidan finns inom högskoleorganisationen? Är det bra att den här utbildningen över huvud taget finns inom högskoleorganisationen? Passar den där? Det vet vi ingenting om. Är den utbildning vi nu ordnar den mest adekvata? Det vet vi inte heller något om. Som jag förut har sagt framförs också en mängd krav från olika håll i landet på olika typer av utbildning. Men i vilken ordning skall man ta dessa? Vilka är de mest angelägna? Är inte detta frågetecken tillräckligt, så vet inte jag vad jag skall säga. Jag skulle också vilja anföra något om mästarvärdigheten. Mästarvärdigheten är naturligtvis en detalj i sammanhanget men en inte alldeles betydelselös detalj trots allt. Att kunna kröna färdigheten inom ett område med just den gamla anrika hantverkstiteln mästare är någonting som säkert skulle kunna bidra till att öka intresset för sådan här utbildning. Om Björn Samuelson kan ge mig en ordentlig information om hur det står tilli olika detaljer, skall jag gärna ta till mig den informationen. Han säger att mästarvärdigheten finns inom en del av YTH-utbildningen, men sedan säger han att den blir aktuell senare i det praktiska yrkeslivet. Här skulle man hur som helst kunna uppnå någon form av enhetlighet i sammanhanget. Det vore inte omöjligt att föra in mästarvärdigheten. Vad som nu beslutas, Iris Mårtensson, behöver inte vara någonting som består för all evighet framöver. Om mästarvärdigheten, som Iris Mårtensson säger till skillnad från Björn Samuelson, inte skulle vara någonting för YTH-utbildningen, är den dock någonting som man kan skapa om man så önskar.
Herr talman! När det gäller mästarvärdigheten kanske jag inte uttryckte mig tillräckligt klart. Jag delar Iris Mårtenssons uppfattning att mästarvärdigheten blir aktuell, när man har skaffat sig mer praktik och varit verksam i sitt yrke en längre tid. Då kan man få någon form av mästarvärdighet. Man kan t.ex. utnämnas till maskinmästare efter en viss tid i yrket. Jag kan inte låta bli att misstänka att moderaterna egentligen vill ta resurser från de mindre högskolorna och ge till de större. Vad sade Birger Hagård i sitt inledningsanförande? Jo, att det vimlar av förslag från de små högskolorna.
Herr talman! Kan vi inte enas om att de minskningar på angivna linjer som moderaterna föreslår bör anstå till dess det finns säkrare indikationer beträffande både efterfrågan på utbildningsplatser och arbetsmarknadssituationen?

Herr talman! Vi kan nog, Iris Mårtensson och Björn Samuelson, komma överens om när en mästarvärdighet skall utdelas. Jag tror att det alldeles säkert är en sådan fråga som kan klaras ut, bara vi blir eniga om att det är bra att mästarvärdigheten finns och att den kan komma såsom ett påbröd efter en genomgången utbildning, när man har varit ute i det praktiska yrkeslivet ett antal år. Det centrala är att vi får tillbaka den gamla känslan för vad det betyder att kunna ett yrke eller ett hantverk ordentligt. Det är inte fråga om att ta från de mindre högskolorna. Här är det i första hand fråga om att stanna upp och se hur man skall ha det i framtiden. Utbildningsministern har förklarat att denna utbildning skall öka i accelererad takt utan att man har gjort klart för sig hur den skall öka, var den skall öka och vad ökningen skall syfta till. Vi anser att det nu är dags att ange färdriktningen för framtiden. Det avgörande blir vad man kommer fram till när det gäller hur denna utbildning skall organiseras. Det är i dag ett dubbelt huvudmannaskap. Det råder oro. Utbildningsutbudet är blandat. Här gäller det att skapa en viss ordning, klarhet och reda för framtiden. Detta eftersträvar vi. Någon gång måste man, även om det kan vara impopulärt, slå till bromsarna och säga: Stanna upp och tänk efter innan vi går vidare.

Herr talman! Det finns ändå en viktig principiell skillnad, Bengt Wiklund, mellan hur vi från folkpartiets sida ser på högskolan och hur man från socialdemokratisk sida ser på högskolan. Vi tycker på liberalt håll att man skall göra allt man kan för att få starka, självständiga högskolor och universitet, som själva fattar riktiga beslut, och vi tycker att man skall minska på centrala och regionala byråkratier. Där finns en viktig principiell skillnad. Jag gav i min förra replik en rad exempel på, som jag tyckte, illa genomtänkta förslag om nedläggning av utbildningar av hög kvalitet och forskning av hög kvalitet. Jag pekade på förslag från regeringen om nedläggning av tandläkarutbildningen i Göteborg, förslag om nedläggning av läkarutbildningen i Malmö, förslag om nedläggning av tandläkarutbildningen i Malmö och förslag om nedläggning av barnomsorgsutbildningarna i Uppsala och Borås. Jag nämnde inte, men jag gör det gärna nu, att man heller inte har dragit sig för att lägga fram sparförslag som drabbar jämställdheten, när man ville återinföra äktamakeprövningen i studiemedelssystemet. Visserligen gav riksdagen bakläxa på det förslaget, men det visade att man är beredd att gå mycket långt och även att lägga fram illa genomtänkta förslag. Då är det inte så konstigt att många människor ute på universiteten och 149 högskolorna frågar sig: Är det inte i detta perspektiv rimligt att också socialdemokraterna börjar fundera över om man inte t.o.m. skulle kunna tänka sig att spara på regionstyrelserna? Tänk, jag tror att de som nu fortfarande finns kvar på tandläkarhögskolan i Malmö tycker det, och jag vet att det är många, många andra som tycker det. Därför vädjade jag till Iris Mårtensson — och jag gör det också till Bengt Wiklund, som jag känner som en förnuftig företrädare för socialdemokraterna — att ta upp resonemang med oss om att överväga också en avveckling av regionstyrelserna. Och till min glädje fann jag i Bengt Wiklunds svar en viss sådan öppning. Bengt Wiklund sade ju faktiskt att man skall ha någon form av samverkan om man nu inte har regionstyrelserna. Det fanns en viss öppning för resonemang, och det noterar jag med stor tillfredsställelse. Jag vill då lämna ett konstruktivt bidrag till diskussionen om vad man kunde tänka sig i stället: Man kan ju ha samråd mellan universiteten och högskolorna i en region utan att man behöver ha regionala byråkratier. Det är fullt möjligt att ha ett vettigt samråd utan att ha regionala byråkratier. Sedan tycker jag nog att alla som funderar över det här skulle titta ut över våra gränser och ställa frågan: Vad beror det på att inte andra länder har skyndat sig att inrätta regionstyrelser? Det går ju utmärkt att driva decentraliserad utbildning i land efter land — det gjorde det också i Sverige tidigare — utan att man har regionstyrelser.
Herr talman! Jag vill till Bengt Wiklund, som talade mycket varmt för regionstyrelserna, säga: Nämn en enda uppgift som inte kan göras av någon annan instans inom universitetsvärlden! Regionstyrelserna administrerar — för att bara ta ett exempel — LIE-anslagen. Det kan mycket väl skötas av andra instanser. Bengt Wiklund sade att vi inte alls är intresserade av de mindre högskolorna och deras utveckling. Det är inte sant, Bengt Wiklund -— det är vi visst! Men vi vill ha en helt annan organisation än den Bengt Wiklund talar för och än den rådande. Vi är oroade över att administrationskostnaderna tar en alltför stor del av anslagen till de små högskolorna. De kanske har regionalpolitiska fördelar, men utbildningen har definitivt haft problem på de mindre högskolorna. Vi tänker på kvaliteten, vi tänker på svårigheter när det gäller forskningsanknytningen. Det vore betydligt bättre att pröva andra organisationsformer. Låt mig, herr talman, anföra två exempel. I Norrköping finns det 1 500 studenter, där finns en vaktmästare, där finns studievägledare och kanske någon övrig personal, i övrigt administreras hela den enheten från Linköping, och det fungerar alldeles utmärkt. Det är inte byråkratin som gör undervisningen effektiv, utan det hänger på undervisningen! Halmstad fungerade alldeles utmärkt innan den enheten blev en självständig högskola. Att den fick den ställningen har inte inneburit några större förändringar; däremot har administrationen ökat ytterligare. Sedan kom Bengt Wiklund in på våra satsningar på det datatekniska Nr 154 området och sade: Det verkar som om moderaterna inte vill spara. Jo, det vill Torsdagen den vi visst, Bengt Wiklund, och det vet Bengt Wiklund att vi vill göra på många = 24 maj 1984 områden. Men vi måste också vara på det klara med att för att föra utvecklingen framåt måste man vara beredd att satsa på en del områden. Det Å : : Vissa anslag till verkar inte som om Bengt Wiklund skulle vara beredd till av han låter mera grundläggande som en kamrerare som tittar på alla poster på exakt samma sätt. Jag tycker att — ögskoleutbildning han skulle lyssna på framtidsministern Ingvar Carlsson, som har större = mm m. förståelse för utvecklingen på det här området. Systemvetenskapliga utbildningen och utbildningen på datalogigrenen är mycket viktiga utbildningar på det här området. Jag tycker att Bengt Wiklund skulle ha en öppnare attityd till den här frågan och inte vara lika gnällig som när det gäller det särskilda yttrandet.

Herr talman! Bengt Wiklund provocerade upp mig i replik genom att hävda att det var ett lågvattenmärke när jag ifrågasatte om det var ett misstag att inte regeringen hade föreslagit en dubblering av arbetsterapeututbildningen lika väl som av sjuksköterskeutbildningen. Det visar, herr talman, att otack är världens lön. Vi har trots ivrigt letande inte lyckats hitta några bärande, sakliga skäl för att inte föreslå en dubblering också av arbetsterapeututbildningen. Följaktligen trodde vi faktiskt att det kunde ha skett ett misstag och att förslaget kommit bort på vägen, och vi ville välvilligt hjälpa till med att rätta till det genom att motionsvägen föra fram detta förslag. Några egentligen bärande skäl för att inte dubblera arbetsterapeututbildningen har inte heller sedan dess kommit fram, och det var därför jag fortfarande hoppades att det var ett misstag som hade blivit begånget. Nu hävdar Bengt Wiklund att det inte är något misstag utan ett väl genomtänkt förslag av socialdemokraterna; man vill inte prioritera arbetsterapeututbildningen — man tycker inte att den är så viktig. Då får jag naturligtvis notera att det ligger till på det sättet, och det är bara att beklaga. När det gäller den förlängning och kvalitetsförstärkning av den systemvetenskapliga linjen som vi föreslagit menar Bengt Wiklund att detta är omöjligt av statsfinansiella skäl, trots att även socialdemokraterna tycker att denna utbildning är väldigt viktig. Nu kostar detta en miljon, och det är klart att det är stora pengar i både min och Bengt Wiklunds plånbok. Men när det gäller statsfinanserna vet vi båda att de varken står eller faller med denna miljon. Det går alltså inte att hävda att det finns något absolut statsfinansiellt hinder att vidta denna åtgärd. Vad det handlar om är prioriteringar. Det handlar om vad man anser vara viktigt och vad man anser vara mindre viktigt. Det är då bara att konstatera att majoriteten inte anser att denna satsning på en mycket viktig framtidsutbildning är betydelsefull nog för att satsa denna miljon. Jag tycker att det då är bättre att man från majoritetens sida erkänner det och konstaterar att man inte tycker att detta är viktigt nog, i stället för att 151 hävda att det skulle finnas några absoluta statsfinansiella hinder för just denna miljon av alla miljoner. Sedan måste jag nog i likhet med Jörgen Ullenhag konstatera att det var litet glidningar i Bengt Wiklunds tal när det gällde regionstyrelsen. Till skillnad från Jörgen Ullenhag gör jag det naturligtvis med ett betydande mått av oro. Är det så att socialdemokraterna här är på glid eller står ni fast vid regionstyrelserna? Här behövs ett klart besked.

SR Jag AN SR Sa Sr - er Hoggrant läsa Vissa anslag till snabbprotokollet efteråt. ; SR NS iklund att finna att jag inte grundläggande alls har sagt det som han påstår att jag har sagt. ; | högskoleutbildning Jag har inte menat att man totalt sett skulle undvika nedläggningar av i utbildningsplatser, om man skulle dra in regionstyrelser. Däremot har jag sagt att om utbildning och forskning av hög kvalitet drabbas när man spar in pengar, är det rimligt att man funderar över om man inte också kan spara på regionstyrelserna. Det tar nog längre tid än ett år att spara 10 miljoner, men det är klart att man sparar pengar när man avvecklar en regional byråkrati. Bengt Wiklund svarade inte på frågan hur det kan komma sig att blott Sverige svenska regionstyrelser har. Vad är anledningen till att man, enligt samstämmiga vittnesbörd, i land efter land — med goda resultat — bedriver decentraliserad utbildning och forskning, utan att man där har en aning om vad en regionstyrelse är? Jag vill trots allt ta fasta på Bengt Wiklunds första inlägg, där han gav en öppning, något som också Pär Granstedt mycket riktigt hänvisade till. Bengt Wiklund sade att det finns andra tänkbara alternativ. Jag menar att man kan ha ett regionalt samråd utan att man har en regional byråkrati. Man får en bättre effekt om man sparar pengar, och det tycker jag är bra. Nu tror jag att detta kommer att växa fram mycket av sig självt. Även de som från början tyckte att regionstyrelserna fyllde en uppgift, inte minst med tanke på de små högskolorna, kommer enligt vad jag tror att —i det besvärliga ekonomiska läge som vi har, där en rad besparingsförslag framläggs — säga sig att det är rimligt att sätta upp regionstyrelserna ganska högt på sparlistan. Jag noterar till sist, herr talman, ändå det hoppfulla i den öppning som Bengt Wiklund gav här. Jag hoppas att han inte i sin sista replik kommer att stänga den dörr som han öppnade i sin första.
Herr talman! Jag skulle till Bengt Wiklund vilja säga: Slå inte igen dörren när det gäller diskussionen om regionstyrelserna, utan öppna den i stället på vid gavel! Vi tycker från moderata samlingspartiets sida att man skall ompröva frågan om regionstyrelserna. Var vi står är helt klart: vi vill att de skall bort. Men vi hoppas att socialdemokraterna kan tänka sig att ändra sin uppfattning på det här området. Vi tycker vidare att resurserna inte överallt utnyttjas optimalt när det gäller de mindre högskolornas administration. Vi är övertygade om att man skulle få en bättre och flexiblare utbildning på de mindre högskoleorterna, om de kunde administreras från annat håll. Bengt Wiklund säger: Ge er ut och missionera på de mindre högskolorna! Jag vill till Bengt Wiklund säga att jag t.ex. var med — kanske kan det kallas att missionera på en mindre högskola — när Växjöfilialen byggdes upp. Jag 153 undervisade själv på denna under de första åren och pendlade mellan Lund och Växjö. Jag tycker att kvaliteten på utbildningen i Växjö under den tiden varlikvärdig med den som meddelades i Lund. Dessutom hade man, om man hade fortsatt på det sättet, kunnat offerera utbildningar av samma bredd och omfattning som i Lund. Nu är man fastlåst vid de resurser som är knutna till filialen i Växjö. Bengt Wiklund gav vidare inga kommentarer i frågan om de datatekniska utbildningarna. Det är tydligen så att Bengt Wiklund endast har kamerala synpunkter på den frågan och egentligen accepterar att utbildningarna behöver förstärkas.

Herr talman! I budgetpropositionen, bil. 10, och den forskningspolitiska propositionen tas frågan upp om möjligheterna till arbetsfördelning inom högskolan avseende utbildning, forskning och forskarutbildning. Särskilt framhålls då vikten av att frågan om arbetsfördelning prövas noga, där det finns två eller flera högskoleenheter inom ett begränsat geografiskt område. Vidare pekas det på att möjligheterna till en mer systematisk arbetsfördelning mellan högskoleenheterna i Stockholm-Uppsalaområdet bör uppmärksammas särskilt. Bl. a. som ett led i en sådan arbetsfördelning föreslås i budgetpropositionen att datavetenskapliga linjen i Uppsala får ytterligare 30 nybörjarplatser, i stället för att linjen nylokaliseras till Stockholm. Mot bakgrund av den basorganisation som redan finns i Uppsala kostar 30 platser i Uppsala i dag 276 000 kr., mot ca 700 000 kr. vid en förläggning till Stockholm.

Vissa unslas til Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag inte tänker utnyttja den riundlä ES de angivna taletiden.

Även vid behandlingen av en tidigare motion med i huvudsak samma yrkande hänvisade utskottet till den befintliga handelsoch distributionslinjen. Dessutom betonade utskottet då att YTH i mycket liten omfattning riktar sig till yrkesverksamma kvinnor, att datatekniken i hög grad berör yrkesområden inom handel och kontor och att de anställda där till övervägande delen är kvinnor med kortare yrkesutbildning och i lägre befattningar. Utskottet påpekade också att vidareutbildningsmöjligheterna för dessa var nästan obefintliga och rekryteringsunderlaget därför mycket stort. Vidare hänvisade utskottet till kommande propositioner — forskningspropositionen och propositionen om samordnad datapolitik. I dessa har man ytterligare understrukit att stora utbildningsinsatser kommer att krävas på grund av förändringarna inom dataområdet. Slutligen hänvisade utskottet vid den tidigare behandlingen till att UHÄ skulle redovisa när behov av den här utbildningen kunde anses föreligga. Jag tycker det är mycket värdefullt att utskottet var positivt till att tillgodose behovet av utbildning för dessa stora grupper kvinnor, framför allt inom yrken som nu kommer att förändras på grund av utvecklingen inom dataområdet. Jag vill bara fråga om utskottet nu gör samma bedömning när det gäller angelägenheten av att utbildningen kommer till stånd och om utskottet även nu vill hänvisa till att UHÄ får redovisa när behov av utbildningen kan anses föreligga. Min fråga gäller alltså om utskottet har ändrat uppfattning på den här punkten.

Herr talman! Den del av proposition 1983 84:29. I propositionen föreslås vidgade befogenheter för myndigheter att utan hinder av sekretess lämna uppgifter om misstankar om brott till polis och åklagare. Ändringarna i sekretesslagen är ett led i kampen mot ekonomisk brottslighet, narkotikabrott och grövre våldsbrott. I all sekretesslagstiftning gäller att skapa en lämplig avvägning mellan skyddsoch offentlighetsintressena. För oss moderater är skyddet av den personliga integriteten av stort för att inte säga omistligt värde. Med tanke på de allvarliga brott det här är fråga om, finner vi dock att samhällets intresse av att bekämpa denna typ av brottslighet är så stort att det överväger skyddsintresset. Vi biträder alltså i stort den relativt måttfulla sänkning av sekretessgraden som föreslås i propositionen, och jag kan i princip yrka bifall till hemställan i betänkandet i detta avseende. Propositionens förslag om ändrad sekretesslag har endast föranlett tre motioner och har i utskottet inte lett till några större meningsskiljaktigheter. I betänkandet behandlas också motioner om sekretess som väckts under allmänna motionstiden, och jag kommer, herr talman, i fortsättningen av mitt anförande endast att uppehålla mig vid de synpunkter som framförts i reservationer av de moderata företrädarna i utskottet. I reservation 2 fastslås att beslut att lämna ut uppgifter om brott eller misstänkta brott skall fattas av myndigheten och inte av enskild tjänsteman. Liknande tankegångar finns i BRÅ-gruppens förslag, som ligger till grund för propositionen. I praktiken borde en sådan beslutsordning som reservanterna förordar fungera så, att beslutet fattas av ett särskilt organ eller en speciell befattningshavare med behörighet att företräda myndigheten. Det är både ett förmodande och en förhoppning att den föreslagna ändringen av sekretesslagen inte skall leda till att alltför många ärenden skall bli föremål för vidarerapportering. För likformig behandling och för undvikande av felaktigt uppgiftslämnande är det rimligt att rutinerna formaliseras som föreslagits i reservation 2. Jag ber att få yrka bifall till denna. Ett område där sekretessen av hävd har en högre dignitet än annorstädes är sjukvården, säkerhetsoch försvarsfrågorna möjligen undantagna. Alla människor som söker vård har varit vana vid att alla uppgifter som hanteras inom vårdlagen varit strängt förtroliga. Personalen har varit lojal och sett det som en hederssak att sekretessen upprätthållits hundraprocentigt. Naturligtvis skulle jag kunna säga att detta förhållande råder också i dag. Men det finns några störande inslag i den här bilden. Det ena är den tilltagande datoriseringen av patientuppgifter. På bildskär marna lyser nu allt oftare känslig information om patienternas sjukdomstillstånd och behandlingsprogram. Datorerna gör det allt svårare, trots all sekretesslagstiftning, att skydda integriteten. Den andra faktorn som kan göra sekretessen på hälsooch sjukvårdsområdet mindre säker är att praktikanter och elever, som i stor omfattning vistas på vårdinrättningarna, inte omfattas av reglerna om tystnadsplikt i sekretesslagen. Motionären Gunnar Biörck i Värmdö och de moderata reservanterna finner det otillfredsställande att myndigheterna skall behöva utfärda speciella förbehåll för att elever och praktikanter skall omfattas av tystnadsplikten. Inte minst är det ett administrativt problem, eftersom det rör sig om ett mycket stort antal elever. Jag instämmer i motionsyrkandet att riksdagen skall hemställa om utredning och förslag till regler om tystnadsplikt för elever som deltar i offentlig verksamhet och yrkar därmed bifall till reservation 4. Björn Körlof och Bertil Lidgard har i en motion yrkat sekretess för register över vapeninnehav. Motionärerna menar att de i dag öppna registren över vilka som äger och kan förmodas förvara vapen i sina hem kan utnyttjas i förberedelserna för brott. Om så sker har inte utretts, men det är oomtvistat att alla slags vapen är mycket attraktivt stöldgods. Det är också helt klart att det, även om vapnen förvaras enligt givna anvisningar, är lätt för vapentjuvar försedda med lämpliga verktyg att komma över vapen. Mestadels är det hagelgevär som stjäls, men det är svårt att tro att dessa vapen kommer till användning vid harjakt. Att sälja vapen till seriösa jägare är omöjligt. Alltså återstår användning vid nya grövre brott, kanske väpnade rån och grova våldsbrott. Detta bör alltså på alla sätt försvåras, och motionärerna har påpekat ett led i brottskedjan som inte är försumbart. Med anledning av behandlingen av en liknande motion yttrade rikspolisstyrelsen 1982 följande: ”Mot bakgrund av den oroväckande omfattning av vapenstölder som för närvarande råder i vårt land, anser Rikspolisstyrelsen liksom motionären att det är otillfredsställande att polismyndigheternas vapenregister är offentliga. Rikspolisstyrelsen ställer sig bakom förslaget att vapenlagens och sekretesslagens regler får sådant innehåll att register över enskildas vapeninnehav sekretessbeläggs.” Rikspolisstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig också över den motion som vi nu behandlar och meddelar att man vidhåller de synpunkter som framfördes till konstitutionsutskottet 1982. Förhållandena har alltså inte förbättrats. Jag finner motionärernas förslag på denna punkt välgrundat och yrkar bifall till reservation 6. I reservation 7 slutligen behandlas en motion, där jag och Birger Hagård påtalar den bristande sekretess som trots lagtexten råder på skatteområdet.

På annat sätt kan man inte tolka de uppgifter om personliga och ekonomiska förhållanden med initierade uppgifter om vägrade avdrag, som vissa tidningar avslöjar i sensationsform när taxeringarna är avslutade och protokollen justerade. Eftersom deklaration och taxering är en årligen återkommande handling och i hög grad berör den personliga integriteten; måste sekretesskyddet i taxeringsärenden vara mycket starkt. Uppfattningen delas uppenbart av föredragande statsråd, som när lagen antogs anförde följande: ”Den skattskyldiges långtgående plikt att lämna uppgifter om sina förhållanden ger skyddsaspekten en särskild tyngd. Man kan nämligen inte bortse från att det av den stora mängden skattskyldiga skulle upplevas som integritetskränkande att uppgifter om deras självdeklarationer kom till offentligheten, även om dessa uppgifter i och för sig är av tämligen alldaglig beskaffenhet.” Flera remissinstanser påtalade att förslaget till skattesekretess var för offentlighetsvänligt. I en speciell rapport framhöll riksskatteverket och statskontoret att beskattningsarbetet i första instans borde sekretessbeläggas i större utsträckning. Föredragande statsrådet drog den slutsatsen att detta skulle kräva absolut sekretess i första instans men ville inte föreslå en sådan åtgärd. Med den erfarenhet som vi nu har av skattesekretessen ansåg vi motionärer att det nu var dags för en skärpning av lagen för att öka deklaranternas integritetsskydd. Vår avsikt var dock aldrig att undandra den intresserade allmänheten detaljer, som kan läsas it.ex. den populära taxeringskalendern. S. 1i den allmänna självdeklarationen skulle enligt vår mening fortfarande vara öppen. Under utskottsbehandlingen klargjordes att detta var oförenligt med yrkandet om absolut sekretess. Den borgerliga minoriteten delar dock vår uppfattning att något bör göras för att rätta till vad som blivit fel och inte förutsågs när lagen stiftades. Reservanterna anser att starka skäl talar för att motiveringarna till taxeringsnämndernas beslut bör vara sekretesskyddade. Reservation 7 utmynnar i en hemställan att riksdagen hos regeringen begär förslag till ändring av 9 kap. 1§ sekretesslagen så att detta blir fallet. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation 7 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! All sekretesslagstiftning är förenad med besvärliga avvägningar mellan olika intressen. Det grundläggande intresset för såväl enskilda som samhälle i en demokrati är öppenheten. Utan en vidsträckt öppenhet kan inte en demokrati fungera. Informationen måste flöda så att sakligt välgrundade åsikter kan brytas i den allmänna debatten. Mot detta grundläggande intresse av öppenhet står dock i många sammanhang den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten, företagens intresse av skydd för affärsoch fabrikationshemligheter och statens intresse av skydd för viktiga samhällsfunktioner. Till saken hör att problemet snarast blivit allt besvärligare genom den snabba utvecklingen av informationstekniken och de nya möjligheterna att lagra, sammanföra och sprida uppgifter. De avvägningar som således alltid måste göras är ofta svåra, och effekterna av de avvägningar man slutligen gör är också svåra att förutse. Dessa svårigheter åskådliggjordes i en rad fall när vi 1980 efter ett mycket mödosamt förarbete antog den nya sammanhållna sekretesslagen. Vi garderade oss också den gången genom att klart ange att en del av de avvägningar som då gjordes fick övervägas ytterligare när man fått erfarenhet av hur de verkade i den praktiska hanteringen. Vi har också fått ändra i sekretesslagen ganska flitigt. Hur påträngande dessa frågor är visas också av att vi regelmässigt varje år har ett betydande antal motioner där kraven på ökad öppenhet och ökad sekretess korsar varandra. En av de frågor som vi grubblade mycket över 1980 var i vad mån och på vilka grunder uppgifter som var sekretessbelagda inom en myndighet skulle få överföras till en annan myndighet som hade behov av eller användning för uppgiften. Huvudregeln i sekretesslagen är att sekretess gäller även mellan myndigheter, av det enkla skälet att en sekretessbelagd uppgift blir allt mindre sekret ju fler som får ta del av den. Samtidigt var det uppenbart att om myndigheter skulle kunna fullgöra sina ålägganden så var det ibland rätt nödvändigt att även sekretessbelagda uppgifter kunde föras över från en myndighet till en annan. Det är ett utflöde av den princip som i den gamla regeringsformen uttrycktes så att myndigheterna skall räcka varandra handen. Men det är viktigt för den personliga integriteten att grundregeln gäller och att den genombryts endast i de fall där det finns välmotiverade och angivna skäl. Förslagen i den proposition som utskottet nu haft att behandla rör sekretessen mellan myndigheter. Propositionen föreslår att myndighet i större utsträckning än vad som redan gäller inom vissa områden skall få rätt att lämna ut uppgifter om misstankar om allvarligare brott till polis och åklagare, utan att vara bunden av gällande sekretess. Att sådana uppgifter skall få lämnas ut kan tyckas självklart. Brottslighet skall beivras. Så självklart är det dock inte. Dels kan ett uppgiftslämnande av det här slaget inspirera till ett olustigt angiveri, dels kan det försämra förtroendet för den ansvariga myndigheten från enskilda och därmed leda till att myndigheten inte på bästa sätt kan fullfölja sina primära uppgifter. Detta gäller särskilt myndigheter inom vårdsektorn. Man kan således ha invändningar mot förslagen i propositionen. Från centerns sida — och i allt väsentligt gäller detta utskottet som helhet — har vi dock godtagit propositionens förslag. Vi har gjort det därför att vi tycker att det är viktigt att man kan göra brottsbekämpningen effektivare. Men också därför att förslaget är betydligt restriktivare än det ursprungliga förslaget från BRÅ. Myndigheterna åläggs således ingen rapporteringsskyldighet men de ges möjlighet att rapportera. Men denna möjlighet skall kunna utnyttjas endast när det gäller grövre brott. Dessa restriktioner gör att faran för missbruk minskar. I samband med propositionen behandlar utskottet ett antal motioner, varav flertalet kräver bättre sekretesskydd. Vi från centern delar majoritetens syn vad gäller flertalet av motionerna. Man bör vara försiktig med att vidga sekretessen. Det är öppenheten som skall vara grundprincipen. För sekretess krävs det övertygande skäl. I några fall berör motionerna dessutom frågor som snart kommer upp som ett utflöde av pågående eller avslutade utredningar. I några fall har vi från centern dock funnit att motionskraven är berättigade. I två av fallen gäller det snarast frågan om konsekvens och följdriktighet i sekretesslagstiftningen. Ett sådant fall har aktualiserats i en motion av Rosa Östh och gäller sekretessen i besvärsärenden i vissa rättshjälpsfall som avgörs av besvärsnämnden för rättshjälp och domstolsverket. För vanliga domstolar gäller, att om de erhåller sekretessbelagd uppgift från annan myndighet i sitt rättsvårdande arbete, överförs sekretessen också till domstolen. Motsvarande överföring av sekretess gäller inte i de fall som tagits upp i motionen. Detta är enligt vår mening en inkonsekvens som inte är motiverad och som kan vara till skada för den enskilde. Vi från centern anser i reservation 5 att detta är en brist som bör rättas till, och vi kräver av regeringen en översyn härvidlag. Ett annat fall av uppenbar och icke avsedd inkonsekvens har tagits uppi en moderat motion och gäller uppgifter i samband med taxeringen. Det är att märka att sakfrågan här inte är vilka principer som skall gälla för skattesekretess. Vad frågan rör är i stället att den skattesekretess, som riksdagen faktiskt beslutat om för taxering i första instans, inte skall genombrytas genom den utformning som taxeringsnämndernas beslut om avvikelse från självdeklaration numera fått. Oavsett vad man tycker om skattesekretessen, kan det inte vara rimligt att de uppgifter som är sekretessbelagda i själva deklarationsblanketten skall vara offentliga i vissa av taxeringsnämndens beslut. Det har heller, såvitt jag förstår, aldrig varit riksdagens avsikt. De inkonsekvenser som påvisats finnas bör således åtgärdas. Det tycker vi från centern tillsammans med moderater och folkpartister i reservation 7. Av andra skäl än de som jag anfört som motiv för de två reservationer jag tidigare refererat till, har vi från centern också anslutit oss till reservation 6. Det gäller ett krav på sekretesskydd för register om vapeninnehav. Det är vanligt att vapen som används vid brott är stulna. Det kan inte vara ägnat att främja önskvärd avhållsamhet härvidlag att den som vill ha tag på vapen kan gå till ett öppet register och se efter var han kan hämta vapen. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 5, 6 och 7 och i övrigt till utskottets förslag.

Herr talman! Vi diskuterar f.n. sekretesslagstiftningen. I pedagogiskt syfte skall jag börja med att citera en annan lag, nämligen rättegångsbalken.

I alla dessa fall, som nu är hämtade från rättegångsbalken, har lagstiftaren — det är ju faktiskt Sveriges riksdag — ansett att det inte räcker för ingripande bara med en enkel misstanke. Man måste på något sätt gradera misstanken. I det här fallet har lagstiftaren gjort det med ”skäligen”. Det betyder att det är större krav på misstanke. Det går att misstänka vem som helst i riksdagen för vad som helst, men det är inte skäl nog för att göra ett ingripande. Man måste ha någonting mera konkret, någonting påtagligt att bevisa skulden med. Jag tror att riksdagen den gången tyckte att det var bra att ställa stränga krav och inte tillåta någon att komma med vilken fråga om misstanke som helst. BRÅ-gruppen, som ju ligger bakom det ändringsförslag som vi diskuterar nu, hade också insett detta och hade dessutom föreslagit att man i lagen skulle kräva att det skäligen kan antas att brott har begåtts för att utlämnande av handlingar skall få ske. Det uttrycket tyckte några remissinstanser inte passade in i sammanhanget, och de kom med olika alternativ. Inte ens justitieministern har emellertid kunnat åberopa någon enda remissinstans som tyckt att det var onödigt att försöka ge en anvisning beträffande graden av misstanke. Då är det faktiskt mycket förvånande att han rätt och slätt tagit bort graderingen.

Jag sade inledningsvis att i andra sammanhang brukar lagstiftaren, Sveriges riksdag, alltid ange graden, och därför är det väldigt riskabelt att inte göra det i det här fallet. Var och en som i praktiken sysslar med lagtolkning vet att s.k. analogitolkning är mycket vanlig. Justitieministern själv borde åtminstone veta det. Om lagstiftaren kräver skälig misstanke i ett fall men bara misstanke i ett annat fall, kommer den som skall tolka lagen att anta att lagstiftaren har menat någonting med detta. Den lagtext som nu är föreslagen kommer med stor sannolikhet att tolkas analogt, trots att Sten Wickbom inte har menat det så, och det är inte bra. Det är därför vi från folkpartiets sida försökte få den ändringen att det skulle krävas ”välgrundad misstanke om brott” innan en myndighet kan lämna ut sekretessbelagda handlingar till en annan. Vi kan inte tillstyrka den utslätning som majoriteten har accepterat. Dess värre tycks det vara så att majoriteten har accepterat förslaget, utan att ens fundera över de problem som kan uppstå i det här sammanhanget, och bara upprepat propositionsskrivningen. Jag skulle vara tacksam om Olle Svensson ville vara snäll och förklara varför det inte behöver komma till uttryck i lagtexten just i sekretesslagen hur stark en misstanke skall vara för att man skall få dela med sig av hemliga handlingar. Jag har inte kunnat läsa mig till ett enda skäl. Det är rimligt att jag får höra ett; jag borde få höra flera. Herr talman! Vi har från folkpartiets sida i vår motion anfört att det bör vara myndigheten, inte vilken enskild befattningshavare som helst, som skall pröva om utlämnande skall ske. Även på den punkten stöder vi alltså BRÅ-gruppens förslag. Vi tycker inte att det är en onödig omgång att lägga sådana viktiga beslut på myndigheten som sådan. Det gäller inte något slags ärenden som förekommer varenda dag. De torde bli ganska sällsynta. Det finns inte ens någon enkel misstanke mot majoriteten av svenska folket för att i ett kör ha begått brott som straffas med fängelse. Vi är ganska laglydiga i Sverige, trots allt. Det handlar om sällsynta ärenden och allvarliga ärenden, och då borde besluten tas av myndigheten. Det är av denna anledning vi har motionerat om en ändring också på den här punkten. Det jag har sagt innebär att jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3 och dessutom till reservation 6, som den moderate talesmannen och Bertil Fiskesjö redan har talat om. Herr talman!